Herr talman! Först vill jag säga att jag tycker att det är på sin plats att ge Maj-Lis Lööw en eloge för hennes lugna och sakliga sätt att tala. Hon sade: Visst kan vi klara att 20 000 flyktingar kommer till Sverige. Men i det sammanhanget behövs det kraftansträngningar från många olika håll — från stat och kommun och inte minst från frivilligorganisationernas sida. Men det gäller också praktiskt taget alla organisationer. Man skall inte bara hänvisa till att sådant här är en skyldighet enbart för de humanitära organisationerna. Från det hållet görs mycket stora ansträngningar. Men jag tror att den diskussion som har förts under den allra senaste tiden kommer att innebära en extraskjuts för arbetet med att klara av flyktingmottagandet. Men sedan är det viktigt att man ser till att man verkligen har ordentligt med fakta innan olika initiativ tas. Jag tycker att en ordentlig undersökning av detta med dokumentlösheten är påkallad, inte minst för att förbättra åtgärderna i det sammanhanget. De åtgärder som redovisas från regeringen och som rör det kommunala flyktingmottagandet är bra och viktiga och skall få allt tänkbart stöd. Till slut måste jag, herr talman, ytterligare en gång markera att det är fel att säga att det bara är asylpolitiken som skall vara generös och att tala om ett motsatsförhållande. Jag tänker då på asylprövningen och asylreglerna. Det är olyckligt att det har kommit med i detta svar. Maj-Lis Lööw har nu i någon mån försökt att rätta till det, men inte på ett tillräckligt klart och entydigt sätt. Det behövs nämligen för rättstillämpningen.

Herr talman! Hans Göran Franck talar om kraftansträngningar från stat och kommun. Jag vet en kategori som inte behöver göra kraftansträngningar för att plocka in feta arvoden, och det är några av Sveriges advokater, vare sig de är heleller deltidsanställda, på denna verksamhet. 20 000 per år är väl invandrarverkets kapacitet — kommunerna klarar inte så många. Jag kan som exempel nämna att det av de flyktingar som kom till Malmö 1984 och som i dag inte längre får stöd från staten är mer än 50 90 som erhåller socialbidrag. Jag hoppas att statsrådet förstår att kommunerna visar tveksamhet då statens generositet inte är större. Sedan vill jag ta upp tramset med Östtyskland. Den svenska regeringen utfärdade den 1 oktober krav på att visum skulle krävas av bulgariska medborgare. Det var trots allt innan de stora problemen började i Östtyskland, men östtyskarna struntade i oss. Det som i dag påstås i denna kammare om att Sverige ibland har respekt utomlands stämmer alltså inte. Herr talman!

Det är detta som Maria Leissner, miljöpartiet och vpk kräver. Jag tror att Maria Leissner inte är naiv utan att hon förstår att det här kan bli ett stort problem, men för att hänga med i flyktingtrenden går hon med på reservationen. Maria Leissner kanske inte har chans att svara i dag, men någon gång skulle jag vilja få svar på frågan: Varför skulle den som yttrar orden ”jag är asylsökande” gå förbi alla de kontroller som alla andra människor måste gå igenom? Med tanke på den omfattande brottslighet och kriminalitet som finns runt om i världen i dag är denna reservation helt makalös.
Herr talman! Jag vill sluta denna debatt med att säga att jag uppskattar att regeringen har kommit med sitt åtgärdsprogram, inte minst på grund av att många av åtgärderna sedan länge har föreslagits av oss moderater. Arbetslinjen är förhärskande i samhället i övrigt och bör naturligtvis vara det också när det gäller flyktingoch invandrarpolitiken. Vi lever i en högkonjunktur, och det är konstigt att inte fler av invandrarna verkligen får börja arbeta. Jag vet att det nu har getts ökade resurser till bl.a. arbetsförmedlingarna. Frågan är om man t.o.m. skulle låta arbetsgivarna ackvirera personal direkt från flyktingförläggningarna. Landstingen gör det i någon mån numera. Därmed är jag också inne på detta att vi borde tillvarata den utbildning som människor har och som är bra för Sverige. Det kommer framför allt att vara positivt för invandrarna, som får arbete i stället för passivitet. Svenska för invandrare måste, som har sagts här tidigare i dag, intensifieras och bli bättre, och det kommer också förslag i den riktningen. Jag läste i statssekreterarens inlägg att man kanske kan tänka sig någon form av flyktinglön, och det är också ett gammalt moderat krav. Kommunerna skulle kunna få ett bidrag som de disponerar mycket fritt, gärna till en lön i stället för till ett passivt socialbidrag. Jag har förståelse för att invandrarministern inte kan svara på alla frågor som haglar, men jag är ändå mycket nyfiken på att få reda på när förslaget kommer att träda i kraft. Det var också Göran Åstrands fråga. Jag vill också erinra om mina påpekanden om att det är nödvändigt att utöka passkontrollen, även för den som kommer sjöledes liksom att det internationella samarbetet när det gäller dokumentlösheten bör intensifieras. Bl.a. Sten Andersson i Malmö har varit inne på det. Vi kommer att föra många debatter i fortsättningen också, och min slutreplik måste bli den, att jag tror att vi måste ompröva flyktingpolitiken, så att vi verkligen ger en fristad åt de människor i denna grymma värld som bäst behöver det och att vi alla ställer upp mera helhjärtat än vad som sker i dag på sina håll.

Herr talman! Jag vill bara svara på två frågor som hänger i luften. Den ena frågan ställdes av Hans Göran Franck, som säger att det för rättstillämpningen behövs att vi blir överens i diskussionen — som delvis är semantisk — om hur en mening i mitt svar är formulerad. Rättstillämpningen skapas inte genom en träta i riksdagen — det vet både Hans Göran Franck och jag — utan den skapas genom praxis. Det är den praxis som jag bl.a. har försökt beskriva med ett fall som regeringen tog upp i samband med detta paket. Den andra frågan ställdes av Göran Åstrand och gällde när dessa åtgärder kommer att vidtas. Arbetet är redan i full gång. När vi i uppföljningsarbetet såg att asylsökandeströmmen hade blivit stor och inte minskade efter sommarmånaderna bad vi en grupp från AMS, invandrarverket och rikspolisstyrelsen att fundera över tänkbara åtgärder. I detta paket ingår bl.a. 11 miljoner till förstärkt gränskontroll, som det i första hand blir rikspolisstyrelsens uppgift att verkställa. Det är också ett svar på Gullan Lindblads fråga, om när, var och hur det skall göras någonting vid gränserna. Det är i första hand en uppgift för den verkställande myndigheten, dvs. i detta fall rikspolisstyrelsen, som har fått dessa medel till sitt förfogande. Jag vill avslutningsvis, herr talman, tacka för en lång, intensiv och mycket bra debatt.

Herr talman! Gudrun Schyman har frågat mig dels hur stor del av JAS tillverkningen som bygger på elektronik från USA, dels om JAS-projektet är möjligt att genomföra utan elektronik från andra stater. Cirka 10 90 av tillverkningskostnaderna för ett JAS-flygplan utgörs av elektroniksystem från USA. De amerikanska systemen har valts av de svenska företagen i Industrigruppen JAS efter konkurrensupphandlingar bland utländska och även svenska underleverantörer. Jag vill erinra om att i regeringens proposition 1981/82:102 om godkännande av JAS-projektet underströks att för att åstadkomma lägre kostnader borde ett större industriellt samarbete med utlandet av såväl ekonomiska som teknologiska skäl eftersträvas. Utöver dessa 10 90 ingår amerikanska komponenter för cirka 3 90 av serieanskaffningsvärdet i andra system i flygplanet. Dessa komponenter kunde alternativt anskaffas i andra länder, men köps från USA på grund av fördelaktigare pris. Jag vill emellertid understryka att de viktigaste elektroniksystemen i JAS flygplanet, dvs. de centrala systemdatorerna, radarn och motmedelssystemet, utvecklas och tillverkas av svenska företag. Frågan om JAS-projektet kan genomföras utan elektronik från andra länder kan besvaras med ett nej. Samtidigt vill jag understryka att beroendet av elektronikkomponenter från utlandet för system inom övriga samhällssektorer är lika dominerande som inom militärelektroniken. Det är så att även här i kammaren finns det flera elektroniska system som har komponenter från andra länder, även om skyltarna på utrustningarna visar att de levererats från svenska företag.

Herr talman! Jag skall be att få tacka försvarsministern för svaret och för den intressanta uppgiften om hur det förhåller sig med elektroniken i detta rum. Jag tror ändå att det är en viss skillnad. Vi skall i alla fall inte använda den här utrustningen till att föra krig, inte annat än vi gör med ord. Att jag har ställt den här interpellationen beror på att jag tycker att det finns en överlansering av JAS-projektet som ett svenskt projekt. Jag tror att många av dem som på olika sätt har velat stödja det här projektet har gjort det just utifrån den utgångspunkten att det betecknas som ett svenskt projekt, ett svenskt plan. Nu är det inte så. Det har också försvarsministern sagt, även om jag tycker att det verkar vara blygsamt formulerat. När och om detta flygplan rullar ut på startbanan sker det på amerikanska hjul. Om det lyfter är det på engelska vingar. När det flyger, om det flyger, är det med en amerikansk motor och ett amerikanskt styrsystem. Svenskare än så är inte det här planet. Ungefär 40 96 av betalningarna, har jag fått uppgift om, går till utländska underleverantörer. Alla utländska delar, som vingar, motor, radar, landningsställ och styrsystem görs av underleverantörer i NATO-länder. Det är alltså starkt knutet till utlandet också genom samarbetsavtal, licensavtal och direkt import. Det är det svenska planet. Detta måste man öppet redovisa i en situation när hela projektets kostnader har rusat i väg. Det är dags att ifrågasätta fortsättningen av projektet. Jag tycker att detta är ett mycket dyrt nöje. Det sägs nu komma att kosta 50 miljarder, och det har fortfarande inte resulterat i ett enda plan i luften. Det resulterade i ett, men det gick inte heller att flyga. I dagens läge, med den nu gällande säkerhetspolitiska situationen, finns det all anledning att ta upp frågan till förnyad diskussion och förnyad prövning, att helt enkelt avbryta. Det är naturligtvis en av de frågor jag skulle vilja få försvarsministerns syn på: Är det inte dags nu, att vi tar en ordentlig diskussion om JAS-projektets fortsättning, om vi skall avbryta det eller inte? Det är nu vi har möjligheter att verkligen sätta upp den frågan på dagordningen. Jag tycker att vi skall göra det här, i den här kammaren. Jag hoppas att jag får ett positivt besked av försvarsministern om att den rapport som försvarets materielverk har lämnat med en — såvitt jag förstår, jag har inte sett den — totalbedömning och en redogörelse över läget kommer ut till offentligheten, och att vi med den som grund kan ha en ordentlig diskussion här i kammaren om huruvida JAS-projektet skall fortsätta eller inte. Jag hoppas att jag får svar av försvarsministern på den frågan också.

Herr talman! Gudrun Schyman talar om öppen redovisning. De uppgifter som har lämnats av mig är öppna uppgifter och har varit öppna uppgifter hela tiden. Jag är mycket medveten om, herr talman, att vänsterpartiet kommunisterna har varit emot det här projektet, liksom de har varit emot Viggenflygplanet och även andra luftförsvarssystem. Jag har aldrig riktigt kunnat utgrunda varför vänsterpartiet kommunisterna vill försvaga eller sänka våra ambitioner inom luftförsvaret. Men det kanske beror på att jag inte har kunnat tillgodogöra mig deras argumentering. Man har också vid nästan varje tillfälle motionerat om att stoppa, förhindra eller ompröva detta projekt. Detta har av kammaren avvisats vid några tillfällen. Jag har svarat på interpellationen om hur stor del av JAS-tillverkningen som bygger på elektronik från USA och om JAS-projektet är möjligt att genomföra utan elektronik från andra stater. Jag har gjort det så noggrant som det över huvud taget går att göra. Gudrun Schyman har vid olika tillfällen frågat mig om kommissioner och om hur fortsättningen skall bli för detta projekt, och till det får jag återkomma.
Herr talman! Den beskrivning som försvarsministern gör är alldeles riktig. Vi har varit motståndare till det här projektet hela tiden. Vi har ihärdigt fortsatt att med alla de medel som står oss till buds försöka få också andra att se saken så som vi har sett den. Jag tycker att tiden och verkligheten nu på alla sätt börjar visa att vi har rätt i den kritik som vi framförde redan från början. Vi kunde inte ana att det skulle bli så mycket dyrare, men vi varnade för att projektet skulle bli mycket dyrare än man sade. Jag tycker att vi har ett ansvar i dag, när vi talar om krisekonomi och gör nedrustningar inom den sociala sektorn, inom omvårdnaden och inom skolans sektor, att diskutera hur vi använder våra skattepengar. Är det till ett flygplan som man inte vet om det kommer upp i luften som vi skall pumpa in miljard efter miljard eller är det till ett försvar av de andra värdena i livet? Jag tycker inte att det är rimligt att vi tar så mycket skattepengar för att försvara pojkdrömmar, som jag faktiskt tycker att detta är, om ett vackert flygplan. Jag tycker att detta är orimligt, när vi samtidigt nedrustar på de andra områdena. Detta känner försvarsministern till. Det hade varit bra att få ett besked i frågan om vi inte nu kan ha en diskus sion utifrån den rapport som försvarets materielverk har lagt fram. Såvitt jag vet är den rapporten inte så öppen som försvarsministern här talar om. Jag skulle vara mycket glad om jag fick besked i den frågan. Att insinuera att vi kommunister aldrig vill försvara vårt land eller att vi genom våra krav håller på att urholka vår försvarsförmåga tycker jag är överord. Vi vill ha ett försvar för de värden i livet som vi tycker är värda att försvara. I dag har vi en säkerhetspolitisk situation som innebär att vi med all rätt kan säga att det kalla kriget är slut, att de militära maktmedlen håller på att spela ut sin roll. Då skall väl inte vi gå en helt annan utveckling till mötes just i Sverige, bara för att vi vill ha ett svenskt flygplan, som dessutom inte är svenskt. Jag tycker att det rimmar illa. Jag tycker att vi har ett ansvar att fördela pengarna på ett sådant sätt att allas intressen blir tillgodosedda i vårt land, inte bara militärens och de människors som tycker om flygplan.

Herr talman! Låt mig återigen upprepa vad jag tidigare sagt om dessa frågor i kammaren. Det har redovisats för riksdagen hur detta projekt vuxit fram. Försvarsutskottet får ta del av allt material kring projektet och kan göra sin bedömning. Riksdagen har tagit ställning till vänsterpartiet kommunisternas motioner i denna fråga. En överväldigande majoritet av Sveriges riksdag står bakom JAS-beslutet i början av 1980-talet. Jag vill också till Gudrun Schyman säga följande. Luftförsvaret är det absolut det mest centrala i vårt försvar. Jag känner ansvar för att vi skall kunna upprätthålla ett mycket starkt luftförsvar. Kring detta har riksdagen visat stor enighet, och hittills har ingenting i vårt närområde inträffat som gjort mig tveksam när det gäller denna ambition. Det, Gudrun Schyman, beror inte på några pojkdrömmar om ett flygplansprojekt, utan det baserar sig på min uppfattning hur vi för omvärlden skall kunna göra trovärdigt att vi är beredda att upprätthålla vår territoriella integritet. Detta är för mig ett mycket centralt och betydelsefullt område, som inte har det ringaste med några pojkdrömmar om flygplansprojekt att göra.
Herr talman! Försvarsministern säger att försvarsutskottet och riksdagen får ta del av allt material. För någon vecka sedan hade vi en debatt om varför vissa delar av den tidigare rapporten har hemligstämplats. Detta är ett sätt som regeringen arbetar på i många av de frågor som rör bl.a. det militära försvaret och vapenexporten. Då kan man inte säga att ledamöterna i försvarsutskottet har fått ta del av allt. Centrala delar har faktiskt hemligstämplats. Jag hoppas att den rapport som försvarets materielverk nu framlagt inte råkar ut för hemligstämpeln. Jag skulle bli mycket lugnad om försvarsministern kunde lämna mig ett positivt besked på den punkten. Jag vet också att det var en majoritet i riksdagen som en gång fattade detta beslut. Men det skedde i början av 80-talet. Vi vet i dag att det förekom många turer i den affären som var högst tvivelaktiga. Jag anser också att vi i dag har ett annat säkerhetspolitiskt läge än i början av 80-talet. Det händer faktiskt en massa saker i vårt närområde, och det kan inte vara obekant ens för försvarsministern. Det förekommer tydliga signaler om att man lämnar de gamla militärdoktrinerna med terrorbalanstänkande och avskräckning. Det pågår långt utvecklade diskussioner om ett icke-provokativt försvar, också bland de socialdemokratiska partierna ute i världen men inte här hemma. Här tycks tiden stå still. Det upprör mig, och jag tycker inte att det är ansvarsfullt att i ett sådant läge hävda att vi har så mycket pengar till det här flygplanet. Det innebär inte att man tar ansvar. Jag förstår att försvarsministern vill se om sitt eget bo. Som riksdagsledamot har man ett större ansvar att se till helheten. Jag tycker att regeringen också borde göra det och alltså ta upp frågan igen i riksdagen. Låt oss få debattera JAS-projektet, så att vi får se hur det är med majoriteterna i dag. Jag är inte säker på att de i dag ser ut på samma sätt som i början av 80-talet. Jag tror att många människor upplever att vi i dag står inför helt andra hot, och de hoten — miljöhoten t.ex. — borde vi ha pengar för att ta oss an på ett seriöst sätt. De pengarna tycker jag att vi skall ta från försvarsbudgeten.

Herr talman! Jag har ännu inte vunnit någon insikt i varför vänsterpartiet kommunisterna vill minska ambitionerna när det gäller vårt luftförsvar. Menar de att det skall vara litet friare för andra nationers flyg att korsa vårt territorium eller vill de överlåta bevakningen av vårt territorium till någon annan för att fullgöra det som rätteligen ankommer på oss? Slutligen, herr talman! Den frågan som Gudrun Schyman tar upp har prövats vid flera tillfällen av riksdagen under 1980-talet. I dag utreder en försvarskommitté vilka aspekter vi bör lägga på den fortsatta säkerhetspolitiken. Det arbetet pågår under full insyn från samtliga riksdagspartier. Jag har varit angelägen om att medverka till denna öppenhet i försvarskommitténs arbete, och den ambitionen tänker jag fullfölja.

Herr talman! Eva Goés har frågat utrikesministern om när en ny ekonomisk världsordning kan tillämpas. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Förslag om en ny ekonomisk världsordning diskuterades livligt på 70-talet. Debatten har sedermera utmynnat i en mer pragmatisk syn på internationellt ekonomiskt samarbete och förutsättningarna för en långsiktigt hållbar utveckling i u-länderna. I dag råder en växande enighet — också i u-länderna — om behovet av att föra en ekonomisk politik och vidta strukturåtgärder, som genom att stimulera till effektivare resursanvändning främjar tillväxt och välfärd. Såväl Världsbanken som Valutafonden har inrättat särskilt förmånliga låneordningar för att stödja denna strukturomvandling. Sverige har gett sitt stöd till de anpassningsprogram som åtskilliga u-länder genomför i samverkan med dessa institutioner. Vi har dessutom lämnat bidrag till specialinsatser i de fattigaste u-länderna, främst i Afrika. Vi påstår inte att den anpassningsfilosofi som Valutafonden och Världsbanken står för är invändningsfri; den måste successivt förbättras på vissa punkter och så sker också, bl.a. i form av åtgärder för att skydda särskilt utsatta grupper. Jag konstaterar samtidigt att kritikerna haft svårt att precisera hur en alternativ modell skulle se ut. Under senare år har också en viktig förändring inträffat genom Världsbankens ambitiösa satsning på miljöfrågorna. Den innebär att banken systematiskt söker integrera miljöhänsyn i enskilda låneprogram och projekt. Samtidigt arbetar banken aktivt med att utveckla dialogen med olika fristående miljöorganisationer.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Mycket vatten har hunnit rinna under broarna sedan handlingsprogrammet om upprättande av en ny ekonomisk världsordning togs år 1974, dvs. för 15 år sedan. Man tyckte då att balansen mellan rika och fattiga var så ojämn. Man räknade ut att ungefär 70 70 av världens befolkning tillgodogjorde sig 30 70 av världens inkomster. I dag har balansen ytterligare försämrats och utvecklingen har gått åt fel håll. Världsbanken och Valutafonden har antagit ett strukturanpassningsprogram, SAP. ”SAP” står alltså i det här fallet inte för socialdemokratiska arbetarepartiet. Strukturanpassningsprogrammet passar inte för u-ländernas situation. Det är i-världens tillväxtfilosofi man försöker införa. Edward Goldsmith beskrev det på följande sätt i The Ecologist: Under de senaste 40 åren har vi lyckats förstöra miljön mer än vad hela mänskligheten före oss har lyckats med. Världsbanken är och fortsätter att vara en av huvudfinansiärerna i denna globala orgie av miljöförstörelse. Goldsmith syftar på de mammutprojekt som har startats på olika håll i världen. I Brasilien skövlar man skogar lika stora som halva Sveriges yta, i Indien bygger man dammar och kraftverk så att en miljon människor måste flytta på sig och i Indonesien har man folkflyttningsprogram där man flyttar människor 100 mil ifrån huvudön t.ex. till Väst Papua. Dessa program hjälper inte, utan de stjälper ländernas självtillit och självförsörjningsförmåga. Det finns en liga som har gjort undersökningar och försöker ställa Världsbanken och Valutafonden mot väggen. Den har haft en tribunal. En författare, Eduardo Galeano, sade: Ju mer u-länderna betalar, desto mer blir de skyldiga. Ju mer de lånar, desto mindre får de över. Ju mer de arbetar, desto mindre tjänar de. IMF och Världsbanken är världens finansiella poliser som säljer sin narkotika utan att använda den själva. Jag undrar hur finansministern ser på problemen.
Herr talman! Det är inte så lätt att på en minut ta upp hela den härva av problem som Eva Goés har deklamerat. Det är riktigt att klyftorna har ökat, men det är också riktigt att drömmen om en ny ekonomisk världsordning kollapsade av sig själv. Den hade en tyngd och bars inte upp av sin konstruktion. Jag trodde själv på den en gång i tiden. Erfarenheterna och naturligtvis även bristen på möjligheterna att rent praktiskt förverkliga tanken har gjort att vi har sökt andra vägar. Däremot är vi ense om att de rika länderna satsar alldeles för litet på stöd till de fattiga länderna. Stödet har minskat. Man är alldeles för snål med att släppa till sina marknader för handel och utveckling. Vi är dock inte överens om att lösningen på de fattiga ländernas problem skulle vara att avstå från ekonomisk tillväxt. All erfarenhet visar att de länder som har haft en sund inriktning av den ekonomiska politiken och som har haft en social ambition och inte varit korrumperade och styrda av en gammal överklass eller en diktator har lyckats skapa en bättre situation och kommit till en högre utvecklingsnivå, just därför att de har haft tillväxt. Jag förstår inte vad hänvisningen till regnskogarna i Brasilien har med Världsbanken att göra. För ett år sedan vägrade Världsbanken lån till den typ av skogsexploateringsprojekt. Jag förstår inte heller vad Valutafonden har med folkförflyttningarna i Indonesien att göra. Såvitt jag vet rör det sig om ett helt nationellt beslut utan stöd av de internationella institutionerna. De är inte så groteska som Eva Goés försöker göra dem.
Herr talman! Som jag kan förstå tror finansministern att man skall kunna exportera sig ur krisen. Man har dock sett att det inte går att överföra strukturanpassningsprogrammet. Tidigare var länderna i Afrika nästan självförsörjande. De var t.o.m. nettoexportörer av livsmedel. I dag måste de importera en tredjedel av sitt livsmedelsbehov. Man har således blivit tvungen att anpassa sig till en monokultur där man t.ex. odlar cash crops, exporterar dem, får en överproduktion och sedan sänker priserna. Detta stämmer inte med vad finansministern säger. Det går inte såsom ivärlden tror att exportera sig ur krisen och på det sättet rasera urgamla ekologiska system. Vårt västerländska tänkande när det gäller tillväxtfilosofi går inte att anpassa till dessa länder. Jag undrar om det är EG:s inre marknad som skall sätta fart på deras ekonomi. Är det det, som är vår nya väg? I Nordbankens senaste kvartalsrapport står det att ett starkt Europa är positivt för amerikansk ekonomi. Det är dock inte detta vi i miljöpartiet vill. Vi vill inte ha starka murar kring EG. Vi vill kunna arbeta med u-länderna och inte med EG.
Herr talman! Per Gahrton har ställt en fråga som rör vårt samarbete med EG. Med en summarisk beskrivning av utvecklingen av inflation, utlandsskuld m.m. i Danmark sedan 1972 vill Per Gahrton antyda att denna i vissa avseenden ogynnsamma utveckling helt skulle kunna förklaras av Danmarks anslutning till EG: Så är naturligtvis inte fallet, utan verkligheten är mer komplicerad än så. Även Per Gahrton vet nog att relationerna till EG endast utgör en, om än viktig, aspekt av den ekonomiska politik ett land för. En uppgörelse med EG ger möjlighet till samhällsekonomiska vinster då handelshinder slopas och man underlättar för produktionsfaktorer, kapital och arbetskraft att röra sig fritt över gränserna. Detta medför ökad konkurrens och skapar förutsättningar för ett bättre utnyttjande av landets ekonomiska resurser. Inte ens miljöpartiet bör väl ha något emot att man minskar resursåtgången per producerad enhet. Å andra sidan är fri handel ingen garanti för ökad välfärd. Regeringen måste i övrigt föra en ekonomisk politik som är gynnsam för landet, genom att exempelvis bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik för att hålla arbetslösheten nere. Låt mig tillägga att jag inte förstår vart Per Gahrton syftar med sin agita tion mot den ekonomiska integrationen i Europa. Vill han sluta Sverige för omvärlden? Det är kanske värt att upplysa Gahrton, som uppenbarligen gärna gör internationella jämförelser, om att industriländer som försökt avskärma sig från omvärlden med höga tullmurar, som t.ex. Australien och Nya Zeeland, tillhör dem som haft den sämsta ekonomiska utvecklingen bland industriländerna under de senaste trettio åren. Vi skall då inte tala om den ekonomiska krisen i det Östeuropa, som nu i 40 år ställt sig utanför internationellt ekonomiskt samarbete.
Herr talman! Jag inser att finansministern inte förstår vart miljöpartiet syftar eftersom han inte tycks förstå vad den ekonomiska integrationen i Västeuropa handlar om. De obekväma fakta vi länge har talat om bekräftas på punkt efter punkt av oberoende källor. Ta en sådan sak som miljöeffekterna. EG:s stora plan om den inre marknaden kan bli en katastrof för miljön, rapporterade den danska tidningen Politiken den 16 november. Källan var inte miljöpartiet eller något annat grönt parti, utan EG:s egen tjänstemannakommission med ansvar för miljöproblemen. Jag har i min fråga tagit upp krassa fakta om den danska ekonomiska utvecklingen som har tagits fram av den danska tidningen Politiken. Dessa fakta visar att arbetslösheten har tiodubblats sedan Danmark blev medlem i EG och att räntebetalningarna har fyrtiodubblats och utlandsskulden fyrdubblats. Om nu inte EG spelar någon roll i detta sammanhang, vad beror det i så fall på? Kan det inte vara så, att den enda faktor som skiljer de övriga nordiska länderna från Danmark, nämligen det danska EG-medlemskapet, har en betydelse i detta sammanhang? Det är i varje fall vad danska ekonomer själva anser. Jag skulle kunna citera ett ganska stort antal av dessa ekonomer. Jag nöjer mig emellertid med att återge vad Dagens Industri skrev häromveckan. Denna tidning ser betydligt allvarligare på det som håller på att ske än vad finansministern tydligen gör. Man säger i tidningen att det nu är tal om centralstyrda finanser i EG. Enligt ett färskt EG-beslut skall medlemsländernas ekonomiska politik i fortsättningen granskas med lupp av de tolv finansministrarna gemensamt. Har finansministern verkligen inget konkret besked att ge om hur Sverige i beroende av EG skall undvika att ”danmarkiseras” ekonomiskt? Vad blir kvar, Kjell-Olof Feldt, för en svensk finansminister att bestämma om efter det att vi har underkastat oss EG på det sätt som regeringen vill?
Herr talman! Nu försöker Per Gahrton få det att låta som om han i åratal har efterlyst detta konkreta besked om vad vi gör för att i en ekonomiskt integrerad värld t.ex. upprätthålla sysselsättningen, skapa något som kan kallas social rättvisa och driva miljöpolitik. Men det är just vad vi håller på med. Jag har aldrig förstått Per Gahrtons beskrivning av att det skulle vara en så grotesk skillnad mellan den situation vi har i dag och den som uppstår om en ytterligare rasering av handelshinder osv. inträffar. Sverige har i hundra år levt i en värld som vi har använt för vår utrikeshandel. Vårt välstånd har byggts upp via utrikeshandeln — detta hus t.ex. är en symbol för detta. Utrikeshandeln har skett genom vår integration med andra länder. Storheten i Sveriges fall är att vi, som en av världens mest utrikeshandelsberoende länder, ändå har skapat oss en egen identitet, en egen välfärdspolitik, en egen sysselsättningspolitik och — vill jag också påstå — en egen miljöpolitik. Detta tänker vi fortsätta med. Den dramatiska utvecklingen ser vi i de länder som har isolerat sig från omvärlden. Den typ av isolationister som Per Gahrton ibland påstår sig företräda är de som i dag ropar efter att få vara med. Lyssna till vad som sägs i Östberlin, i Budapest, i Bulgarien, i Jugoslavien, i Sovjetunionen. Där säger man: Får vi vara med i den västeuropeiska integrationen? De säger att de nu inser vad de har förlorat genom att isolera sig i stelhet, byråkrati, korruption, fattigdom, nöd och en ekologisk kris som överstiger allt som kan åberopas från något västeuropeiskt land.
Herr talman! Ja, jag lyssnar på vad de säger i Budapest. Jag var där i går. Vad de vill är bl.a. att få komma med i EFTA. Däremot varken kan eller vill de komma med i EG. EFTA vill de som sagt emellertid gärna komma med i. Men vad svarar den svenska regeringen då? Den svenska regeringen säger: Vänta, vänta. Vi skall först fixa våra relationer med EG. Detta är det besked regeringen har givit. Regeringen har givit ungrarna och polackerna kalla handen när dessa har velat närma sig EFTA. Finansministern tycks tro att miljöpartiet är motståndare till utrikeshandel. Då förstår jag att han inte begriper vad vi håller på med. Vi är däremot motståndare till att man måste ändra de svenska grundlagarna och på det sättet beröva finansministern all makt. Nu säger finansministern här att regeringen tänker fortsätta att driva sin egen arbetsmarknadspolitik. Men det är precis det som ni inte kommer att kunna göra. I Dagens Industri står att när alla gränser avskaffas skall alla strömmar av kapital och människor komma att gå till de fördelaktigaste länderna och utarma övriga länder. Denna beskrivning ges av Dagens Industri. Hur skall regeringen kunna föra en egen arbetsmarknadspolitik när ni är bundna av EG?

Herr talman! Elisabeth Persson har frågat mig om jag har för avsikt att föreslå en ändring av ideella organisationers skyldighet att betala arbetsmiljöavgift. giftsunderlaget för ersättningar som utges under perioden september 1989 december 1990. Avgiftsskyldigheten omfattar alla som betalar arbetsgivaravgifter. Influtna medel förs till en fond kallad arbetslivsfonden. Fondens tillgångar skall användas för bidrag till rehabiliteringsåtgärder m.m. Bidrag kommer att kunna sökas av samtliga arbetsgivare. Beslut om arbetsmiljöavgiften fattades av riksdagen i juni i år. Jag är inte beredd att föreslå någon ändring i kretsen av avgiftsskyldiga.
Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret, men jag beklagar slutklämmen. Jag skulle vilja ge en beskrivning av vad denna avgift kan innebära för en liten ideell organisation, kanske en handikapporganisation eller liknande. Dessa organisationer baserar sin verksamhet huvudsakligen på bidrag, kommunala eller andra. De kan inte räkna med att få bidragen uppskrivna för att så att säga få ersättning för denna arbetsgivaravgift, eller rättare sagt denna nya avgift. Resultatet blir alltså att dessa organisationer måste göra inskränkningar i något annat sammanhang för att få råd att betala. Samtidigt är det väl knappast så att det är de ideella organisationerna som producerar en sådan arbetsmiljö som gör att det är risk att arbetsskador uppstår. Inte heller räknar dessa organisationer med att kunna få bidrag ur arbetslivsfonden. Jag skulle vilja påstå att arbetsmiljöavgiften för de ideella organisationerna slår ungefär på samma sätt som tvångssparandet gjorde i fråga om riktigt gamla, fattiga pensionärer. De förstår inte varför de skall betala denna avgift, de ser det som en extra pålaga, som de inte på något sätt kommer att kunna få tillbaka i form av något stöd. Jag tror att finansministern skulle vinna en förfärlig massa sympati bland dessa organisationer om man i fråga om dessa avgifter gjorde reträtt på samma sätt som i fråga om tvångssparandet. Jag tror också att det är så försvinnande små summor, som dessa ideella organisationer tillsammans drar ihop till arbetsmiljöfonden att det knappast spelar någon roll.
Herr talman! Det är litet pikant att höra en kommunist — om jag får kalla Elisabeth Persson för kommunist — stå och argumentera mot arbetsgivaravgiften, något som vänsterpartiet kommunisterna har omhuldat i alla tider och sagt borde höjas så mycket som möjligt. Elisabeth Persson säger att de ideella organisationerna inte förstår varför de skall betala denna avgift. Men t.ex. handikapporganisationerna borde väl förstå det bättre än andra. Dessa organisationer har antagligen i sina led många människor som har skadats i arbetslivet, människor som är handikappade därför att arbetsmiljön har varit dålig. Dessa borde alltså begripa det bättre än andra. Låt mig på en punkt göra en korrigering av Elisabeth Perssons verklighetsuppfattning. Det är alltså möjligt att kompensera verksamheter som är beroende av statsbidrag, däribland handikapporganisationerna, i de fall där bidragen huvudsakligen består av lönemedel:
Herr talman! Finansministern får kalla mig precis vad som helst. Det gör ingenting. Jag vill påpeka att det naturligtvis är arbetsmiljöavgifterna jag talar om, inte arbetsgivaravgifterna. Jag trodde detta framgick av frågan. När förslaget om arbetsmiljöavgifterna kom föreslog vänsterpartiet kommunisterna att kommuner och ideella organisationer skulle undantas från detta. Nu riktar jag in mig på frågan om de ideella organisationerna eftersom denna avgift för dem slår mycket snett. Det är fullständigt självklart att man inom dessa organisationer vet om att andra miljöer förorsakar arbetsmiljöskador. Men jag tror inte att de håller med om att de själva skulle bidra till en så dålig arbetsmiljö att arbetsskador uppstår. Deras problem är alltså att de måste betala denna avgift för att bidra till, att man på annat håll skall åtgärda de problem, som dåliga arbetsmiljöer har förorsakat.

Herr talman! Bengt Hurtig har frågat civilministern om han vill medverka till att tullverkets verksamhet i Arjeplog förstärks i stället för försvagas. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Som Bengt Hurtig känner till pågår för närvarande en organisationsöversyn hos tullverket som syftar till att anpassa verksamheten till de förändrade förutsättningar för denna som kan förutses under 1990-talet. Det handlar då främst om datoriseringen av tullprocedurerna, det fortsatta europeiska integrationsarbetet och utvecklingen inom narkotikabekämpningens område. Generaltullstyrelsen har i uppdrag att avge en rapport om översynsarbetet till regeringen under maj 1990. Innan det ens finns något förslag om eventuella ändringar i tullorganisationen tycker jag att det är för tidigt att uttala mig om hur tullverksamheten i just Arjeplog kan komma att förändras.
Herr talman! Jag får tacka för svaret. Vi erkänner ju alla marknadsekonomins fördelar. Ett inslag i marknadsekonomin är att kapitalet söker sig dit där det ges mest avkastning. Det lär kallas för optimal resursallokering. Detta sökande är enligt min mening inte alltid förenat med den största nyttan. Narkotikahandeln tillhör de branscher där avkastningen på kapitalet i genomsnitt är mycket hög. I USA antas omsättningen av narkotikahandeln ha gått förbi omsättningen i handeln med oljeprodukter. I många länder är denna handel fortfarande kriminell. I den internationella debatten hävdar emellertid en del ekonomer och politiker att narkotikahandeln bör släppas fri. Ett skäl till detta skulle vara att samhällets kostnader för bevakning av knarkhandel, rättsväsende och fängelse skulle kunna minska. Jag förutsätter att det inte är sådana tankar man umgås med när man nu överväger att dra in tullbevakningen.

Herr talman! Lennart Brunander har frågat mig om jag är beredd att ta krafttag mot inflationen, bl.a. genom att stimulera priskonkurrens inom handeln. Regeringen vill attackera inflationen på bredast möjliga front. Vår strävan mot ökad konkurrens och bättre fungerande marknader samt den strama finanspolitiken har medfört att vinstmarginalerna inom den skyddade sektorn krympt de senaste åren. Regeringen kommer till våren att lägga fram en proposition om en ny livsmedelspolitik, vars syfte bl.a. är att minska regleringarna, stimulera konkurrensen och dämpa inflationen. Regeringen har vidare tillsatt en utredning med uppgift att lämna förslag till en förstärkt konkurrenspolitik, livsmedelssektorn är här särskilt föremål för analys. Till detta skall nämnas att regeringen avser att genomföra en långtgående skattereform som leder till ökad effektivitet, mindre lönestegringar och stimulerat arbetskraftsutbud. Därigenom skapas förutsättningar för en lägre inflationstakt.
Herr talman! Bakgrunden till min fråga är det anförande som finansministern höll i Bollnäs för någon vecka sedan. Finansministern diskuterade och jämförde den som han uttryckte sig hemska inflationskurvan med övriga industriländer. Denna kurva skulle man då klara av genom att avreglera jordbruket och på så sätt få ned inflationen. Finansministern vill alltså sätta bönderna vid skampålen när han egentligen själv borde ha stått där. Bakgrunden till finansministerns påstående var den Sohlmanska gruppens beräkningar på kostnadsstegringar på jordbruksprisreglerade livsmedelsprodukter mellan 1980 och 1988. Index var då 115 när övriga livsmedel hade index 80. Det som döljer sig bakom dessa siffror är något helt annat. Det är inte i första hand de livsmedel, som är prisreglerade, som står för dessa kostnadsstegringar. Ser man på det pris som bonden får är index 66. Reellt sett innebär det att bonden har fått en sänkning med 6 96 i förhållande till kostnaderna under denna tid. Går man ett steg vidare och ser på de varor, som är utanför det prisreglerade området finner man att index är 93. Där finns det en kostnadsökning på 9 76. Ser man vidare på förädlings-, grossistoch detaljhandelsleden har vi index på 115, vilket innebär en kostnadsstegring på 22 70. Det är inom dessa områden som vi har haft de stora kostnadsstegringarna under denna tid och som inte heller har förändrats därefter. Detta visste man redan 1983 i den utredning som gjordes om en ny livsme delspolitik och som låg till grund för de livsmedelspolitiska besluten 1985. Då lovade regeringen att se över detta område. Men det har av olika skäl inte blivit av. Livsmedelssubventionerna har också spelat en viss roll i det här sammanhanget. Priserna har höjts, men inte särskilt mycket. Även när det gäller grönsaker har det skett en sådan utveckling, och det området är inte prisreglerat. Eftersom finansministern tar upp frågan om skatterna i sitt svar skulle jag vilja fråga om inte man kunde sänka skatten på maten.
Herr talman! .. . och öka kostnaden för kläder och andra förnödenheter. Det är så centerpartiet vill ha det. Jag tror inte att Lennart Brunander var i Bollnäs och lyssnade på mig. Jag hängde inte ut någon vid en påle. Om vi tar bort livsmedelsposten ur vårt konsumentprisindex, finner vi att vi inte har haft en snabbare prisstegring i Sverige än i övriga industriländer. Detta visar att vi på detta område har ett problem, och problemen finns förvisso inom hela sektorn. Jag måste få ställa en fråga tillbaka till Lennart Brunander. Försvarar ni i centerpartiet ett system som har gett bönderna sämre betalt, minskat deras inkomster och kraftigt ökat priserna för konsumenten? Om detta är en beskrivning av resultatet av den nuvarande jordbruksregleringen, livsmedelspolitiken, konkurrensförhållandena osv. tycker jag att behovet av en reform är mycket stort. Vi borde då kunna enas om att denna reform brådskar så att även landets bönder skall kunna få en chans att vara med i den välfärdsutveckling som vi hoppas att 90-talet skall ge.
Herr talman! Det är riktigt som finansministern säger att det brådskar med en reform på jordbrukets område. Vi behöver faktiskt en jordbrukspolitik. Det har vi saknat under de senaste åren. Men när finansministern säger att det är avregleringar som skall lösa inflationsproblemen, är det ju så att säga, att sätta ut bonden som finns inom detta reglerade område vid pålen. Men det är inte den delen av matkostnaderna som har ökat mest, utan det är den del som följer därefter. Vi har haft en ganska bra skörd av grönsaker i år. Men bekymret för odlarna är att betalningen till dem har gått ner. Trots detta har priset i butiken ökat med 13 96. Att bara ta bort prisregleringarna löser alltså inte problemet. Vi behöver ett system, där bonden får bättre betalt så att han kan leva, men där samtidigt matpriserna inte stiger för kraftigt så att konsumenterna får betala orimliga priser. Men detta löser man inte bara genom avreglering enligt den modell som inte vare sig Sohlman eller finansministern nu vill ha.

Herr talman! Karl Hagström har frågat vilka åtgärder som kan behövas för att undvika en fortsatt ökning av räntorna i Sverige. Låt mig först slå fast att penningpolitiken sköts av riksbanken och finanspolitiken av regeringen. Kortsiktiga räntefluktuationer är därför en fråga för riksbanken. Överhettningen i den svenska ekonomin har lett till en rad besvärligheter, däribland en inflationstakt som avviker från många konkurrentländers. Inflation leder i sin tur till en rad problem inom landet och mellan Sverige och omvärlden. Utan administrativa regleringar återspeglar marknadsräntorna de inflationsproblem som vi ställs inför. Det säkraste sättet att få ned räntenivån är att bekämpa inflationen på ett trovärdigt sätt. De lönekostnadsökningar som redan har inträffat är ett allvarligt hot i den kampen. I en sådan situation får finanspolitiken en större betydelse än annars. En stram budget är då ett självklart inslag. I budgetarbetet ställs vi inför många svåra överväganden som kräver att regeringen tar sitt ansvar. Några dyrbara reformer kan det inte bli tal om. För att en sådan politik skall vara möjlig är det viktigt att man också i den här församlingen känner ett ansvar för landet och accepterar kortsiktigt impopulära förslag. Vid sidan av stabiliseringspolitiken torde olika strukturpolitiska åtgärder mera långsiktigt påverka ränteläget i positiv riktning. Skattereformen gynnar arbete och tillväxt. Anpassningen till EG, avregleringen av finansmarknaderna, den förestående avregleringen av jordbruket och en pågående översyn av konkurrensförhållandena är andra exempel på åtgärder som är ägnade att långsiktigt förbättra den svenska ekonomins funktionssätt. Därigenom skapas också förutsättningar för att få bukt med dagens räntenivåer.
Herr talman! Jag får tacka finansministern för svaret. Oron är emellertid stor hos villaoch bostadsrättsägare för hur bankerna kommer att reagera på inflationsprognoser med anledning av den kommande skattereformen. Det i sig innebär väl att man slänger ved på inflationsbrasan? Om man jämför Sverige med omvärlden, finner man att Sverige ligger högst i fråga om räntor på bostadslån med sina 12-13 26. I Tyskland, Frankrike och Holland är räntan på bostadslån 7,6-9 96.
Herr talman! Jag tycker att det som Karl Hagström nu säger bekräftar det som jag sade om grundproblemen. Det är riktigt att räntorna i Tyskland och Holland är ungefär 5 procentenheter lägre än i Sverige, men det är också inflationen. Det innebär alltså att realräntan i Sverige inte är så mycket högre än den är i dessa länder. Jag kan emellertid hålla med om en sak som Karl Hagström nämnde, nämligen att i den mån man nu tolkade prognosen för konsumentprisindex 1990 som ett uttryck för att inflationen i Sverige tilltar är det fel. Prognosen för 1990 är 8 26, men 2,5 procentenheter av detta är en direkt följd av att man räknar med att riksdagen inom kort skall fatta beslut om ett antal skatteför — Prot. 1989/90:30 ändringar, som innebär att höjda indirekta skatter mer än väl motsvaras av 21 november 1989 sänkta direkta skatter. Om man räknar bort effekterna av skatteomläggs —— ningen kommer inflationen 1990, enligt de prognoser vi nu har, att vara ungefär 1 procentenhet lägre än i år. Om marknaden hade tolkat den signalen på ett riktigt sätt hade man inte behövt höja räntorna. Men uppenbarligen finns det trots detta en oro för den långsiktiga utvecklingen, som har lett till att obligationsräntorna har stigit, och sedan har andra institut följt efter och höjt räntorna. Det var denna oro som återspeglade sig i ränteutvecklingen. Jag måste göra bedömningen att den enda utväg som vi på sikt har för att få ned den höga räntenivån faktiskt är att göra Sveriges möjligheter att bemästra inflationsproblemen ordentligt trovärdiga.

Herr talman! Gudrun Schyman har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att förhindra oseriös telefonrådgivning inom socialoch sjukvårdsområdena med anledning av televerkets nya s.k. 071-tjänster. De personer som kommer att driva nämnda rådgivningsverksamhet är läkare och hör därmed till hälsooch sjukvårdspersonalen. De är i sin verksamhet underställda socialstyrelsens tillsyn. Jag har inhämtat att socialstyrelsen redan har varit i kontakt med de ansvariga läkarna och att styrelsens avsikt är att noga följa hur verksamheten bedrivs och utformas. Socialstyrelsen har som tillsynsmyndighet olika möjligheter att ingripa om detta skulle visa sig vara motiverat. Rådgivningen på socialoch sjukvårdsområdena skall enligt vad jag har inhämtat bedrivas på försök till utgången av februari månad nästa år. Jag utgår från att socialstyrelsen vid den tidpunkten tar del av erfarenheterna av rådgivningsverksamheten. Mot denna bakgrund är mitt svar till Gudrun Schyman att det inte finns skäl för mig att vidta några åtgärder med anledning av den verksamhet som frågan avser.
Herr talman! Jag skall be att få tacka så mycket för svaret som jag tolkar som positivt, eftersom det inte bara är vi från vpk som har reagerat mot att denna verksamhet har satts i gång. Jag hade en diskussion med kommunikationsministern om denna verksamhet, och jag frågade honom om han ansåg att det var televerkets uppgift att ägna sig åt detta. Då yppade han i förtroende att han för sin personliga del inte skulle anlita denna typ av sjukvårdsverksamhet, eftersom han ansåg att den inte var seriös. Han ansåg att man inte kunde få besked om sjukdomar genom en telefonlur. Detta skulle dessutom kosta 25 kr. per minut. Jag tror att det är många som reagerar på detta sätt och som dessutom 1 anser att denna verksamhet är mycket osmaklig i ett läge, när det finns stora svårigheter inom sjukvården och när människor har svårt att få den service som de behöver. Och just i detta läge dyker denna verksamhet upp, som åtminstone jag skulle vilja kalla oseriös, och som människor som kanske känner sig pressade dessutom får betala mycket pengar för. Jag är glad över att socialstyrelsen har fått i uppdrag att granska denna verksamhet. Och jag förmodar att det resultat som socialstyrelsen kommer fram till visar att denna sjukvårdsverksamhet inte är seriös. Jag skulle naturligtvis vilja ha socialministerns syn på denna verksamhet, om socialministern i ett läge när han känner sig dålig eller nedstämd skulle vilja ringa till en läkare eller en kurator för att få en konsultation för 25 kr. resp. 20 kr. per minut.
Herr talman! Jag vet inte om det är av så stort allmänt intresse hur jag personligen skulle göra i en sådan situation, men jag kan säga att jag inte i första hand skulle vända mig till denna service. Vi vet ju att det finns sjukvårdsupplysning, vårdcentraler och mottagningar inom öppenvården, som man kan vända sig till om man har problem av detta slag. För egen del skulle jag inte utnyttja denna, även enligt min mening, dyra service som erbjuds. Men det är frivilligt att vända sig till denna service, och vi får se hur den utvecklas. Som jag sade i svaret är detta en försöksverksamhet som kommer att följas av socialstyrelsen. Vi får därför avvakta detta tills vidare.
Herr talman! Då skulle jag vilja ställa följande fråga till socialministern: Vilka resultat skulle socialministern anse vara så pass positiva att det finns anledning att låta denna verksamhet fortsätta?
Herr talman! Det anser jag att jag inte har anledning att ta ställning till. Detta är ju ett privat initiativ — några läkare har startat denna verksamhet. Jag vill inte ge några rekommendationer om hur denna verksamhet skall se ut för att få fortsätta. Jag vill för min del avvakta hur försöksperioden utfaller. Då får man göra en bedömning av om det finns anledning för regeringen att vidta några åtgärder.
Herr talman! Anledningen till att jag ställde denna fråga är att jag är mycket oroad över att man vid denna utvärdering kommer att se, att ett mycket stort intresse har visats för denna verksamhet genom att många människor har ringt och ansett sig ha behov av den på grund av att sjukvårdsupplysningen eller den vårdcentral, som dessa människor borde ha vänt sig till inte har haft möjlighet att ta emot dem. Detta i sin tur beror ju på, som vi vet, att det satsas för litet pengar på denna del av samhället. Därför kan detta privata initiativ framstå som en räddare i nöden. Jag hoppas att den bedömning som socialstyrelsen kommer att göra, och som socialministern förmodligen kommer att ta del av, inte kommer att grunda sig enbart på rent kvantita tiva bedömningar utan att man även gör en seriös kvalitativ bedömning av — Prot. 1989/90:30 utfallet av den undersökning som kommer att göras av verksamheten. Jag 21 november 1989 hoppas att socialstyrelsen kommer att dela socialministerns uppfattning att Real tu sd a 3 ar — Svar på frågor detta inte är ett riktigt sätt att arbeta på när man bedriver sjukvård. Det är inte heller detta som vi patienter vill ha.

Herr talman! Margitta Edgren har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta med anledning av att vårdresurserna för unga kvinnor med anorexia eller bulimia är helt otillräckliga. Det är sjukvårdshuvudmännen som enligt hälsooch sjukvårdslagen har det grundläggande ansvaret för att planera vården så att olika patientgruppers vårdbehov kan tillgodoses. Anorektiker och bulimiker kan få sina vårdbehov tillgodosedda på många håll inom vården. De problem som finns för patientgruppen sammanhänger sannolikt inte med någon allmän brist på resurser inom det aktuella vårdområdet som helhet. Förändringen mot en mer decentraliserad organisation inom den psykiatriska vården kan emellertid ha inneburit vissa risker för att vården av olika avgränsade grupper av patienter inte får tillräcklig uppmärksamhet lokalt. Anorexia och bulimia har nämnts som exempel på sjukdomar där sådana risker kan finnas. Regeringen beslutade i maj 1989 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att föreslå olika åtgärder för att uppnå en förbättrad och effektivare vård för psykiskt störda. Ett område som utredaren skall behandla gäller behovet av specialiserade verksamheter. Enligt vad jag erfarit kommer utredaren att överväga frågor om organisationen av anorexioch bulimivården i detta sammanhang. Jag kan vidare informera om att socialstyrelsen avser att utarbeta en enkät till sjukvårdshuvudmännen om patienter som vårdas för anorexia och bulimia inom den barnspykiatriska vården. I avvaktan på utredningsresultatet övervägs inte för närvarande några särskilda åtgärder från regeringens sida i fråga om vårdresurser för anorexioch bulimivården.
Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Jag vill starkt betona att jag inte är ute efter att bara kritisera, utan jag vill att dessa bortglömda tonårssjukdomar verkligen kommer upp på dagordningen. De patientgrupper som socialministern talar om är till 90 76 tonårstjejer mellan 14 och 17 år. Det finns 11-åringar och 40-åringar som insjuknat i dessa sjukdomar. Jag tar upp frågan därför att jag har vänner som har barn med dessa sjukdomar. Jag stöter på mammor och pappor som hemma har ett apatiskt svältande barn som inte ens orkar gå själv ur sängen. De upplever sig helt utlämnade och ensamma, övergivna av sjukvårdssystemet. När de oupphörligen trycker 13 på sjukvårdspersonalen får de svaret att det inte finns några platser. I Stockholms läns landsting är väntetiden ett år. Efter det att jag ställt frågan har jag fått flera brev, bl.a. från en 38-årig kvinna som lidit i 25 år. Jag tycker att svaret är en aning okänsligt, utan insikt om att 500 flickor per årskull insjuknar i anorexia och 500 i bulimia. Docent Sten Theander i Lund har gjort en 30-årsuppföljning — han är den i Sverige som mest sysslar med dessa sjukdomar. Det visar sig att i de svåra fallen är det 18 90 som efter 30 år dör. Antingen dör de av anorexia eller bulimia eller har de tagit livet av sig. Jag har tagit upp frågan därför att jag tycker att dessa sjukdomar inte får glömmas bort när vi gör prioriteringar och diskuterar hur pengarna skall användas inom sjukvården. Jag tror inte att det är helt meningslöst att vi tar upp frågor i riksdagen. Vi skall inte underskatta att de frågor som tas upp här ändå anses så viktiga i sjukvårdssystemet att de sedan verkligen prioriteras.
Herr talman! Jag tvivlar inte alls på att problemen med självsvält och hetsätning kan få allvarliga konsekvenser. Jag delar Margitta Edgrens uppfattning att problemet förtjänar en ökad uppmärksamhet. Men vi brukar inte vare sig från riksdag eller från regering uttala oss om vilka olika prioriteringar som sjukvårdshuvudmännen skall göra. De skall göras utifrån de förutsättningar som gäller inom varje sjukvårdsområde. Är resurserna på detta område otillräckliga, exempelvis inom Stockholms läns landsting, är det landstinget som skall se över sina resurser och göra en förnyad bedömning. Jag tycker inte att svaret är utslätat. Det framgår av det, att socialstyrelsen kommer att ägna frågan en ökad uppmärksamhet. Det är tillsynsmyndigheten som gör det. Dessutom kommer frågan att behandlas inom en utredning som har påbörjats.

Herr talman! Tack för det. Dessa ungdomar förlorar faktiskt 6-12 år av den allra viktigaste tiden i sitt liv då de skall utbilda sig, skaffa sig en partner, utveckla identitet och personlighet. Men vi har alldeles för litet brytt oss om dem. Jag tog sjukvårdsresurserna i Stockholms läns landsting som exempel därför att jag nyss såg en utredning angående Stockholm. Men resurserna är knappa över hela landet. Det finns bara en klinik i landet som är helt specialiserad på detta. Men vi borde kunna diskutera detta som regionspecialitet. Vi skulle kunna diskutera kliniker där man tar emot ungdomar oavsett ålder, och vi skulle kunna diskutera hur man kan föra ut kunskap om dessa sjukdomar i skolan för att tidigt ta tag i de ungdomar som ser ut att svälta sig. Herr talman! Margitta Edgren har frågat utbildningsministern om vilka åtgärder han är beredd att vidta för att ge examinationsuppdrag även till Lund när det gäller att genomföra språkprov för flyktingar med utländsk medicinsk utbildning. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Socialstyrelsen disponerar medel för att anordna kurser m.m. för hälsooch sjukvårdspersonal med utländsk utbildning. För att den som genomgått utbildning utomlands skall kunna få kompetensbevis för ett yrke inom hälsooch sjukvården krävs enligt gällande bestämmelser att han har för yrket behövliga språkkunskaper. Socialstyrelsen har uppdragit åt föreningen Kursverksamheten i Uppsala att bl.a. anordna obligatoriska språkprov för olika vårdyrkesgrupper. Man måste ställa höga krav på invandrarnas språkkunskaper när det gäller yrken som läkare, sjuksköterska, sjukgymnast m.fl., eftersom det är viktigt att patienterna obehindrat kan kommunicera med hälsooch sjukvårdspersonalen. Enligt socialstyrelsen har de språkprov som föreningen Kursverksamheten i Uppsala anordnar en nivå och en yrkesinriktad profil som det inte finns någon motsvarighet till på annat håll. Jag avser därför inte att vidta några åtgärder, som innebär en omprövning av nuvarande ordning.
Herr talman! Tack för svaret, socialministern. Det är synd att man inte kan tänka sig att pröva om. Man har ju nu utöver Uppsala Kursverksamhet även gett Kursverksamheten i Lund uppdraget att se till att invandrare och flyktingar som har medicinsk akademisk utbildning skall få en svensk legitimation. Det uppdraget har man alltså fått, men man har inte fått uppdraget fullt ut — man får inte testa att svenskkunskaperna räcker till utan dessa skall testas i Uppsala. Sedan får testaren åka ner till Lund. Det innebär krångel och byråkrati. Det innebär också att de som går igenom utbildningen, som fortfarande har svag självkänsla och som är oroliga för hur det skall gå blir ännu mera oroliga. Det är sådana unga män och kvinnor som just nu går utbildningen som har hört av sig och frågat: Varför skall vi testas av andra än av dem som vi har byggt upp ett förtroende för, som vi känner och som känner oss? Jag tror inte att patienterna behöver bli lidande, även om man i Lund fick möjligheter att testa språkkunskaperna. Där har man byggt upp en kompetens för sitt nya uppdrag, och man har sedan 60-talet ett uppdrag att genomföra s.k. rikstestet när det gäller alla andra akademiker som skall få läsa vid universiteten i Sverige. Jag tycker att det är synd att inte socialministern vill bidra till att avkrångla det hela.

Herr talman! Elisabeth Persson har frågat mig om jag tänker ta några initiativ för att ändra villkoren i den frivilliga sjukförsäkringen. Den som är inskriven hos en allmän försäkringskassa, men inte är försäkrad för en sjukpenning som uppgår till minst det garantibelopp som gäller inom föräldraförsäkringen, dvs. 60 kr. per dag, kan teckna en frivillig sjukförsäkring. Försäkringsvillkoren ändrades i samband med att möjligheten till att nyansluta personer till den s.k. hemmamakeförsäkringen togs bort den 1 januari 1986. Då gjordes bl.a. en uppmjukning av den regel som sade att endast en person som hade god hälsa fick teckna en frivillig försäkring. Uppmjukningen innebar att även den som inte kunde anses ha god hälsa fick möjlighet till ett försäkringsskydd vid sjukskrivning på grund av annan sjukdom eller skada. Bestämmelsen om att man inte kunde försäkra sig för en sjukdom som inträffat innan försäkringen blev gällande bibehölls dock. Vid bedömningen av om ett anmält sjukdomsfall har samband med en sjukdom som inträffat innan försäkringen trätt i kraft gäller en tvåårsregel. Har den försäkrade varit arbetsför under en tvåårsperiod sedan föregående sjukdomsfall har han rätt till sjukpenning från den frivilliga försäkringen, utom i sådana fall då sambandet mellan de båda sjukdomsperioderna är uppenbart. Försäkringsvillkoren inom den frivilliga sjukförsäkringen är utarbetade efter försäkringsmatematiska principer. Det är därför inte aktuellt att ändra villkoren i den riktning Elisabeth Persson önskar.
Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Men jag tycker att socialministern har missat ”knäckfrågan”. Den är nämligen: Varför tecknar folk en frivillig sjukförsäkring? Jo, det måste vara därför att de inte har vanlig sjukförsäkring men vill ha möjlighet till ekonomisk ersättning om de blir sjuka och då kanske behöver ekonomisk förstärkning. Jag har i min fråga exemplifierat hur en frivillig sjukförsäkring kan se ut för en människa som har psoriasis. Jag tycker att det är en ganska bra illustration. Bestämmelsen att man måste ha varit arbetsför under en tvåårsperiod för att kunna få ersättning är ju fullkomligt orimlig för en som har psoriasis. Psoriasis är ju en sjukdom med tillfälliga skov. Man kan vara bra en lång tid för att sedan plötsligt bli så dålig att man exempelvis inte kan utföra normala hemsysslor eller sköta barn. Därför är man i behov av en försäkring. Jag tycker verkligen att sådana intressen är synnerligen legitima och borde kunna tas till vara. Till största delen betalas den frivilliga sjukförsäkringen av försäkringstagarna själva, för det handlar ju inte om ett understöd utan man tecknar en försäkring. Man betalar således en premie och förväntar sig att försäkringspengar skall utfalla i framtiden. Jag tycker att det vore bra om socialministern kunde tänka sig att frångå de försäkringsmatematiska principerna och i stället ta med litet mera normala vardagsbehov i fråga om bedömningsgrun = Prot. 1989/90:30
Svar på frågor Herr talman! Jag är nog inte beredd att gå längre än man gjorde i och med makeförsäkringen ändrades.

Så tillämpas tydligen det nuvarande regelsystemet. Men att regeringen skulle ta initiativ till en ändring av regelsystemet vill jag inte ställa i utsikt.
Herr talman! Både jag och de människor som drabbas av psoriasis tycker att villkoren är alldeles för hårda. Jag tänker då på tvåårsregeln. Skoven för sjukdomen psoriasis är i allmänhet inte så långa. Men å andra sidan inträffar återfall tidigare. Kanske vore det nu dags för en utvärdering för att man skall kunna komma fram till dels hur många det är som tecknar en sådan här försäkring, dels hur många det är som drabbas i detta sammanhang. Det tror jag vore vettigt. Jag inser att det finns vissa problem och att det behövs en viss karenstid — det är helt klart. Men jag tror att reglerna får väldigt olyckliga konsekvenser i dag, och det är redan ganska utsatta grupper som drabbas.

Herr talman! Margö Ingvardsson har ställt följande fråga till mig: Kommer regeringen att agera så, att patientregister inte kan missbrukas på det sätt som City Akuten i Stockholm gjort? Enligt uppgift finns hos City Akuten ett databaserat patientregister. Datainspektionen, som enligt datalagen har tillsyn över sådana register och deras användning, har begärt in yttrande från City Akuten med anledning av de brev som nyligen har skickats ut därifrån till patienter. Innan datainspektionens utredning och ställningstagande i ärendet föreligger är jag inte beredd att uttala mig om huruvida regeringen bör ta något initiativ med sikte på sådana förhållanden som Marg6ö Ingvardsson har åberopat.
Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Bakgrunden till min fråga är att City Akuten har skickat ett brev till sina patienter som är både osmakligt och osakligt. Man har använt patientregistret, och man börjar brevet med att hänvisa till en undersökning där City Akuten har fått mycket beröm av stockholmarna och där landstingets vårdmottagningar fått dåliga omdömen. På City Akuten menar man att den här undersökningen skulle ha retat makthavarna i landstinget så, att dessa har beslutat om att ta bort möjligheterna till besök hos City Akuten. Det är alltså helt osaklig information. Man försöker också påverka patienterna att agera politiskt. Jag måste med en gång erkänna att jag har levt i tron att patientregister, ungefär som patientjournaler, på något sätt skulle vara skyddat från otillbörlig användning. Men så är tydligen inte fallet. Socialministern hänvisade i sitt svar till att datainspektionen skall göra en översyn. Men min fråga gäller inte bara databaserade patientregister utan också patientregister över huvud taget — det kan ju röra sig om mindre patientregister som inte ligger på data. Finns det alltså inte något skydd i lagen som innebär att patientregister inte får användas hur som helst?
Herr talman! Den sista frågan vill jag inte på rak arm svara på — alltså om huruvida det finns något skydd i lagen för patientregister i allmänhet, alltså även små register som, föreställer jag mig, privatläkare kan föra över sina patienter. Men det var inte det som fråga ursprungligen gällde, utan frågan gällde City Akutens begagnande av sitt register. Den frågan faller uppenbarligen under datainspektionen. Det kommer alltså att ske en utredning i och med att datainspektionen har begärt ett yttrande. Till frågan hur det förhåller sig med andra register och användningen av dessa får jag återkomma i ett annat sammanhang. Det är i och för sig också en intressant fråga. Vad det är för lagstiftning som omfattar dessa register vill jag, som sagt, inte på rak arm svara på.
Herr talman! Jag är mycket nöjd med att datainspektionen skall granska det sätt på vilket just City Akuten använder sitt register. City Akutens agerande och dess sätt att använda patientregister väcker vissa farhågor för framtiden. Jag har litat på att läkarna haft egna etiska regler som de handlat efter. Men om det här skulle peka på nya användningsområden vad gäller patientregister — dvs. att man får använda dessa för politisk påverkan eller kanske för att sälja till någon firma som marknadsför sjukvårdsvaror och att man då kan hitta kunder direkt i patientregister — anser jag nog att det finns ett behov av att skydda patientregistren för sådan hantering. Jag är dock nöjd om socialministern lovar att se över detta område och att, om det visar sig finnas sådana brister som jag har pekat på, återkomma till ärendet.

Herr talman! Barbro Westerholm har frågat mig om regeringen avser att acceptera rabattering av läkemedlet ”Regaine”, som nyligen registrerats mot androgent håravfall, samtidigt som man ifrågasätter kostnadsfriheten för medel mot sockersjuka. Grundregeln för att ett läkemedel skall kunna inköpas till nedsatt pris, dvs. omfattas av den s.k. läkemedelsrabatteringen, är att läkemedlet förskrivits av läkare eller tandläkare på grund av sjukdom. Från rabatteringen får regeringen göra undantag för ett visst läkemedel eller en viss grupp av läkemedel. Sådant undantag har gjorts i fråga om vissa hosthämmande och slemlösande läkemedel. Frågan om huruvida det finns skäl att undanta även ”Regaine” från denna rabattering bereds för närvarande inom socialdepartementet. Med hänsyn till vad som därvid framkommit vill jag meddela att jag är beredd att föreslå att ”Regaine” undantas från läkemedelsrabatteringen fr.o.m. år 1990.
Herr talman! Jag får tacka socialministern för svaret. Det här kan tyckas vara en litet udda fråga. Men det kan ligga mycket pengar i detta. Det handlar ju om ett vanligt tillstånd. 12 96 av våra 25-åriga män har nämligen bekymmer med håravfall. För 40 96 av män i 30-40 års ålder, för 50 96 av män kring 50 och för 60-70 926 av äldre kan detta vara ett bekymmer. Totalt har vi i dessa åldersgrupper kanske 2,8 miljoner män. Det handlar således om ett preparat med en behandlingskostnad per månad om 244 kr. Behandlingstiden är från 24 veckor och upp till två år — i vissa fall kanske längre. Det handlar om en årskostnad av 2 900 kr. — för staten kanske 2 600 kr. Under de nio första månaderna i år — preparatet registrerades i våras — har 6 457 recipen skrivits ut till män och 463 till kvinnor. Statens kostnad hittills har legat på 44,9 miljoner. Kostnaden kan alltså bli avsevärt högre. Med tanke på hälsooch sjukvårdens ekonomiska läge, med vårdköer, ifrågasättande av kostnadsfriheten för insulin, osv., tyckte jag att Regaine skulle undantas från läkemedelsrabatteringen. Det tycker socialministern också, och då är vi överens.

Herr talman! Marianne Jönsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att åstadkomma ett rättvisande redovisningssystem för försäkringskassorna. Frågan föranleds av att revisorerna i sina revisionsberättelser för försäk 19 ringskassorna konstaterat att möjlighet inte finns att, i tillräcklig omfattning, verifiera redovisningen avseende det centrala sjukförsäkringssystemet eller att stämma av genom sjukförsäkringsregistret genererade utbetalningar mot försäkringskassans redovisning. Med anledning av revisorernas påpekande pågår ett arbete där riksförsäkringsverket och riksrevisionsverket går igenom problemet och prövar möjligheterna att finna en lösning på detta. Socialdepartementet hålls fortlöpande informerat om det pågående arbetet. Om åtgärder från regeringens sida kan komma att erfordras för att finna en lösning på problemet är ännu för tidigt att avgöra.
Herr talman! Tack för svaret! Jag hade väntat mig att socialministern skulle ha preciserat litet mera hur länge arbetet har pågått och hur långt det har kommit. Vi har inom försäkringskassan bara hört talas om att riksrevisionsverket och riksförsäkringsverket har haft en dialog. Som ledamot och vice ordförande i en kassa måste jag tala om att vi betraktar detta som mycket allvarligt. När vi har en utbetalning på 5,4 miljarder och vi inte får revisorernas godkännande i den delen känns det mycket svårt att vara styrelseledamot. Revisorerna säger att de inte kan verifiera redovisningen eller avstämma utbetalningarna mot kassans redovisning. Det är inte vårt fel, utan bristerna ligger i den stora centraldatorn i Sundsvall, för vilken riksförsäkringsverket är systemansvarigt. Denna stora dator kan bara redovisa totalsummorna och kan inte splittra upp dem i delposter på olika kontor. Vi tycker i styrelsen att detta är orimligt. Vi är ju ansvariga för verksamheten men kan inte på något sätt påverka utformningen av redovisningssystemet så att revisorerna kan skriva att de har granskat förvaltningen och funnit den vara i sin ordning. Det är inte första året som detta händer, utan det var likadant i fjol, och därför är vi nu mycket otåliga. Det framkommer i socialministerns svar att det är lika för alla kassor, och det förstår vi; alla går ju över stordatorn i Sundsvall. Vi har då från styrelsen skrivit till både socialdepartementet, riksförsäkringsverket, riksrevisionsverket och vårt förbund, Försäkringskasseförbundet, och påtalat situationen. Vi kan inte vänta längre, och jag skulle vilja att socialministern talade om när det kommer ett nytt system, helst ett lokalt system.
Herr talman! Jag kan i och för sig ha en viss förståelse för otåligheten, eftersom denna fråga tydligen går flera år tillbaka i tiden. Vad jag nu kan konstatera är att läget nu är det att de båda myndigheterna tillsammans bedriver ett aktivt arbete för att finna en lösning på problemet. Nästa avstämningstillfälle lär vara redan i denna vecka, och då kommer det troligen fram ytterligare information om huruvida man kan komma överens om den fortsatta hanteringen. Det finns därför inte på nuvarande stadium anledning för regeringen att ta något initiativ, utan vi får hoppas att dessa myndigheter inom en inte alltför — Prot. 1989/90:30 avlägsen framtid knäcker problemet på ett för båda parter tillfredsställande 21 november 1989 sätt. Om de inte klarar det får vi naturligtvis återkomma till frågan om det. 4 behövs något initiativ från regeringens sida.
Herr talman! Jag hade i detta inlägg tänkt fråga efter tidsplanen. När man har väntat så otåligt i flera år låter en vecka inte särskilt avskräckande, och därför kan jag lugna mig och försäkra mig om socialministerns stöd i denna fråga. De här båda verken behöver en påkörare.
Svar på frågor
Vi kan inte som uppdragsgivare — jag är själv utsedd av regeringen — nöja oss med nuvarande tingens ordning.

Herr talman! Gudrun Schyman har frågat mig om regeringen är beredd att vidta några åtgärder för att säkra Citygruppens fortsatta verksamhet. Citygruppen bedriver uppsökande och förebyggande arbete bland barn och ungdomar i Stockholms city. Sådant arbete är en kommunal angelägenhet. Enligt uppgifter från socialroteln i Stockholm skall Citygruppen inte läggas ned. Gruppens arbete kommer alltså att fortsätta.
Herr talman! Jag skall be att få tacka för svaret. Jag är mycket väl medveten om att detta är ett arbete som betraktas som en kommunal angelägenhet, men man kanske skall ta upp en diskussion om det verkligen skall vara det, med tanke på att Citygruppens verksamhet vänder sig till många ungdomar som bor långt utanför Stockholms kommuns område, framför allt långt utanför det distrikt som de nu tillhör och vars budget belastas. Det här är en diskussion som har förekommit under flera år, och inte minst personalen har ställt krav på att det skall tas ett övergripande ansvar för denna verksamhet. Det som är problematiskt är att vi kan stå här i kammaren och ha stora debatter om det ökade våldet på gator och torg och om ungdomarnas situation, där alla kommer med mycket kloka och seriösa förslag, medan verkligheten ute på socialbyråerna och distrikten är sådan att det inte finns några pengar till verksamheten. Eftersom denna verksamhet inte är lagstadgad enligt de sociala lagarna är det den som man måste skära i. Det är beklämmande att det var först efter det att nyheten kommit ut och det började skrivas i tidningarna som halva löften gavs. Det är inte mer än så länge — det finns inga garantier för att verksamheten får vara kvar. Jag har talat med personalen på Citygruppen så sent som på eftermiddagen nu i dag, 21 och de visste fortfarande inte om verksamheten skulle få vara kvar i obantat skick. Det visar litet hur man ser på problemen. Det är lätt att komma med stora, vackra ord och säga att det är viktiga frågor, men när det kommer till den ekonomiska politiken, som har utplundrat kommuner och landsting på pengar under så många år att de tvingas skära i sådana verksamheter, måste man diskutera om det bör tas ett övergripande ansvar för dessa frågor som kanske inte skall ligga kvar på kommunen.
Herr talman! Den frågan kan naturligtvis diskuteras. Jag har en viss förståelse för att Stockholms kommun anser att det inte är självklart att de ensamma skall stå för finansieringen av en verksamhet som berör större delen av Stockholms län men även människor som kommer från helt andra håll i landet och uppehåller sig i Stockholms city. Det finns rätt mycket förnuft i arbetsfördelningen på detta område, som innebär att ansvaret för att lösa problemen ligger så nära verkligheten som möjligt. Det sambandet bör inte brytas. Detta är en fråga som i någon mån berör samtliga storstadsområden, och det kan finnas skäl att diskutera hur finansieringen av sådan här verksamhet skall ske. När jag får ett besked från Stockholms stadshus att verksamheten inte kommer att läggas ned utan kommer att fortsätta, utgår jag från att det är ett riktigt besked och att det är det som gäller.
Herr talman! Jag hoppas att det är så, men det är beklagligt att det beskedet inte har gått fram till personalen. Jag vet inte vad kommunikationsstörningarna beror på, men personalen är alltså inte säker på att det förhåller sig på detta sätt. Jag noterar med viss tillfredsställelse att denna diskussion inte är främmande för socialministern. Det är alldeles riktigt att problemen berör storstadsregionerna och inte bara Stockholm, även om Stockholm är mest utsatt. Det är också riktigt att det inte bara gäller ungdomar från randkommunerna till Stockholm utan också ungdomar från hela landet, framför allt sommartid. Det finns anledning att ta upp frågan om var det övergripande ansvaret skall ligga. Jag tycker, precis som socialministern, att det är förnuftigt att decentralisera beslutsfattandet för att lösa problemen, men det måste också föras en förnuftig finanspolitik på centralt håll, så att det finns några medel att spela med över huvud taget. Jag tror att det saknas i detta fall. Vi får återkomma till den diskussionen. Jag noterar med tillfredsställelse att socialministern är intresserad av att diskutera någon annan form av huvudmannaskap för just den här typen av verksamheter.

Herr talman! Agne Hansson har frågat mig vilka initiativ regeringen avser att ta för att intentionerna i planoch bygglagen om ett förenklat och mindre detaljreglerat bygglovsförfarande skall vinna tillämpning. Det framgår av motiven till frågan att det främst är två förenklingar i PBL som Agne Hansson tänker på. Den ena är kommunernas möjlighete att undanta vissa åtgärder från krav på bygglov. Den andra är byggnadsnämndernas möjlighet att använda ett enklare förfarande i bygglovsärenden. När det gäller undantag från kravet på bygglov är det riktigt att den möjligheten använts endast i begränsad omfattning. Olika skäl anförs för detta. Ett är att många kommuner på grund av det ökade bostadsbyggandet inte haft resurser att också ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser, där kravet på bygglov minskas. Ett annat är att en del kommuner beslutat att tills vidare satsa på en generellt förbättrad service och ett enkelt bygglovsförfarande i stället för att minska kravet på bygglov inom vissa områden. Ett tredje är att kommunerna nu arbetar med att ta fram de översiktsplaner som PBL kräver, och som skall redovisas före den 1 juli 1990, och att det framför allt är i arbetet med dessa planer som det kommer att visa sig inom vilka områden lättnader i bygglovskravet kan genomföras. När det gäller det enklare förfarandet i bygglovsärenden vill jag erinra om att vi fram till år 1991 befinner oss i ett övergångsskede då den gamla byggnormen fortfarande får tillämpas som alternativ till planoch bostadsverkets nybyggnadsregler, som ansluter till PBL. För närvarande genomförs en mycket omfattande utbildning av landets byggnadsinspektörer i de nya reglerna och den nya andan. Det är min förhoppning att resultatet av utbildningen skall visa sig under nästa år. Planoch bostadsverket har till uppgift att följa utvecklingen och förmedla kunskaper och erfarenheter samt vid behov ta initiativ till förändringar beträffande bl.a. PBL och dess tillämpning. Ett resultat av detta är de förslag som redovisats i den proposition med förslag till förenklingar i PBL som regeringen lämnade till riksdagen i oktober. Uppföljningen av PBL fortsätter nu. Bl.a. studeras hur möjligheterna till bygglovsbefrielse utnyttjats. En särskild utvärdering av nybyggnadsreglerna är planerad att börja i april. Nästa rapport kommer att lämnas under hösten 1990. Jag är lika angelägen som Agne Hansson om att PBL:s förenklingar skall slå igenom. Jag kommer därför att följa utvecklingen noga och när resultat föreligger från den av mig nu redovisade uppföljningen av PBL-lagstiftningen vidta de åtgärder som kan visa sig erforderliga för att lagen skall få den tillämpning som riksdagen avsåg.
Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret. Det var ett långt och analyserande svar. Den nya PBL-lagstiftningen ger klara direktiv om att byggnadsnämnderna skall underlätta och förenkla för den enskilde. Det framgår inte minst av 11 kap. 1§ andra stycket. Det verkar i praktiken på sina håll som om detta har haft mycket dålig genomslagskraft. Exempel på exempel kan jag rada upp där byggnadsnämnder, stadsarkitekter och byggnadsinspektörer lever kvar i ett detaljreglerande och ett begränsande av den enskildes möjligheter att i den nya lagstiftningens anda få bestämma mer över hur hon eller han vill utforma sitt boende och byggande. Det finns naturligtvis olika skäl som man från byggnadsnämnderna kan anföra mot att följa förenklingen. Det har tagits upp i svaret. Detta kan vålla problem för många genom att de tvingas överklaga, byggtiderna blir längre och det fördyrar bygget. Nu håller man på med tillämpningsföreskrifter. De skall ta form inom boverket. Det är viktigt att andan av förenkling och underlättande kommer till uttryck. Det är viktigt att man har klart för sig att man kan göra undantag när det gäller bygglov. Jag tycker att bostadsministern klart har gett uttryck för det jag bl.a. syftar till med min fråga, att vi skall vara med och förenkla. Bostadsministern har tagit upp detta i proposition 37, vilken han också nämnde. Där har han undantagit vissa saker. Jag vill fråga bostadsministern, fast det kanske är självklart efter det förtydligande jag fick: Kommer övervägandena från departementet även i fortsättningen att ske i en anda av att undanta och förenkla?
Herr talman! Jag tackar för det förtydligandet. Jag tror att det är mycket viktigt att man ute i kommunerna nu uppfattar bostadsministerns vilja att förenkla, så att förenklingarna kommer till stånd. Tydligen krävs mer information, eftersom man, som jag ser det, inte har kommit längre. Är i så fall bostadsministern beredd att fundera i de termerna?